Herr talman! Att ett omfattande stöd måste ges vårt isländska broderfolk i en stund av nöd, därom torde det råda fullständig enighet. För första gången på nio år är det i dag icke längre nödvändigt att i riksdagens allmänpolitiska debatt ställa kravet att USA:s terrorbombningar av Nordvietnam skall upphöra och att alla främmande trupper, dvs. de amerikanska och allierade förbanden, skall lämna Vietnam. USA:s flygbombardemang av Vietnam har upphört. Parterna har underskrivit en överenskommelse om att avsluta kriget och återställa freden i Vietnam. Inom 60 dygn skall samtliga trupper, militära rådgivare, ammunitionsupplag och krigsmateriel från USA och dess allierade länder dras tillbaka från Sydvietnam. Alla amerikanska krigsbaser skall inom samma tid nedmonteras. Kriget i Indokina är därmed icke slut. I Laos och Cambodja fortsätter bombningarna och striderna. Öppen väpnad kamp har fortsatt också efter tidpunkten för eld upphör i Vietnam. Strider kan också i fortsättningen blossa upp. USA-imperialismen kommer med olika metoder att fortsätta sin inblandning. USA har byggt upp en omfattande militäroch polismakt åt sin marionett Thieu. Denne har redan hotat med terroråtgärder som står i direkt motsättning till den undertecknade överenskommelsen. Saigonfascisterna söker återerövra förlorad terräng och sabotera avtalet. De som överlevt från den tiden i Vietnam har säkert inte glömt hur Gentveavtalen från 1954 bröts av USA och Saigonjuntan. Men trots allt har ett viktigt steg tagits genom överenskommelsen i Paris. Det tappra vietnamesiska folket, som i århundraden fått kämpa för sin nationella självbestämmanderätt, har vunnit en stor seger. Den amerikanska imperialismen, som varit det vietnamesiska folkets mest brutala och hämningslösa fiende, har tvingats erkänna Vietnams oberoende. En grundval för fred i Vietnam har lagts. Den förstörelse som den amerikanska krigföringen åsamkat Indokinas folk är fruktansvärd. 8 miljoner ton bomber har fällts över Indokina och lika mycket granater, raketer och annan ammunition har kreverat sedan 1965. Som jämförelse kan nämnas, för att vi över huvud taget skall förstå innebörden av dessa siffror, att Förenta staterna på alla krigsskådeplatser under hela andra världskriget fällde sammanlagt ca 2 miljoner ton bomber. Enbart i Sydvietnam beräknas minst 600 000 människor ha dödats och många fler ha sårats. Mellan 6 och 8 miljoner människor har tvingats lämna sina hem. Stora områden har förgiftats eller förstörts genom bomber. I Nordvietnam har det amerikanska bombflyget åstadkommit en oerhörd förstörelse. Trots att ett fredsavtal låg färdigt för undertecknande satte president Nixon in den omfattande bomboffensiven under julen 1972 mot Hanoi och Haiphong. Inte många komman ändrades i avtalet från oktober, men tusentals människor dödades, bostäder, sjukhus och skolor förstördes. USA:s krig i Indokina är ett av de största brotten i mänsklighetens historia. Nixonadministrationen har inte skrivit under avtalet av fredsvilja eller storsinthet, utan därför att den tvingats till det. Nixon är ingen fredspresident, utan en krigspresident som gjort sig skyldig till folkmord. Till värderingen av händelserna i Vietnam anförde jag i den allmänpolitiska debatten i riksdagen hösten 1965 följande, som tecknade utgångspunkten för vänsterpartiet kommunisternas solidaritetsarbete med Vietnams folk: ”Till sitt grundläggande innehåll är det amerikanska kriget mot Vietnam ett smutsigt kolonialkrig fört av en imperialistisk stormakt. Detta krig måste fördömas och bekämpas därför att det dödar människor, förstör deras egendom och söker lägga hinder i vägen för ett folks frihet och självständighet, därför att det utgör ett hot mot världsfreden och därför att det bidrar till att förgifta förhållandena mellan nationer, kontinenter och raser. Det har mer och mer antagit karaktären av ett utrotningskrig mot ett litet folk, samtidigt som börskurserna stiger och krigskonjunkturen blomstrar i angriparstaten. Ty som något annat än ett anfallskrig kan man inte karakterisera den amerikanska terrorbombningen mot Nordvietnam, en terrorbombning som utvidgats även till Sydvietnam där bombmattorna nu utplånar folk och byar. Vad kan vi göra? Vi kan uttrycka vår mening och vi kan medverka i aktioner. Opinionen bör gälla kravet att det vietnamesiska folket skall få leva i fred och nationellt oberoende. Men detta förutsätter att de amerikanska terrorbombningarna av Nordvietnam upphör och att alla främmande trupper, dvs. de amerikanska och allierade förbanden, lämnar Vietnam. Detta är förutsättningen för fredliga förhållanden, eftersom de amerikanska trupperna är angriparen.” I fortsättningen av talet ställdes krav om materiellt bistånd till det vietnamesiska folket samt om erkännande av Demokratiska republiken Vietnam och av FNL som den verkliga representanten för folket i Sydvietnam. Detta år — år 1965 — var det inte möjligt att uppnå enighet mellan de politiska partierna att ställa kraven att USA omedelbart skulle inställa bombningarna och underteckna ett fredsavtal, som innebar att man lämnade Vietnam. Det skulle ta många år ännu innan den situationen var möjlig. Herr Bohman var kritisk inte mot terrorbombningarna i Vietnam, utan mot vad han kallade ”fördömanden av vissa amerikanska åtgärder”. Han klagade över dem som ”inte vill inse att den kamp, i vilken Förenta staternas ungdom är beredd att offra livet, i sista hand är uttryck för politiska och ideologiska motsättningar mellan västerländsk demokrati och kommunistisk diktatur”. Herr Ohlin avfärdade kritiken mot USA:s anfallskrig i Vietnam som ensidig och uttryck för inrikespolitiskt taktikspel. Om de uppgifter i solidaritetsarbetet som nu föreligger hoppas jag det är möjligt att uppnå större enighet. Tre frågor står i förgrunden. För det första: Världsopinionen får inte invagga sig i lugn. USA-imperialismen har brutit förr mot internationella avtal och konventioner. Världens folk måste vara på sin vakt och kräva att USA följer det ingångna avtalet och att det vietnamesiska folket och de andra folken i Indokina inte än en gång skall tvingas ta till vapen för att försvara sig mot avtalsbrytare. För det andra: Behovet av solidariskt stöd och hjälp till återuppbyggnaden av det sargade Vietnam är omättligt. Inga insatser kan helt sopa bort spåren efter ett medvetet och barbariskt folkoch miljömord. De som utfört dessa förbrytelser borde kunna dömas ansvariga att bekosta återuppbyggnaden. Det materiella biståndet från folken till Indokina är ett viktigt uttryck för solidaritet och kan bidra till att säkra grundläggande existensbetingelser och att snabbare bygga upp vad som förstörts. Det krävs enligt vår mening en massiv ökning av det statliga biståndet till Nordvietnam och till den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam. För det tredje: Sverige måste omedelbart erkänna PRR som folkets regering i Sydvietnam. Det är ett ohållbart läge att regeringen, som nu, formellt har kontakter med militärjuntan i Saigon. Som motivering för att man inte velat erkänna den revolutionära regeringen har regeringen tidigare anfört att ett sådant erkännande kunde få, som man sagt, ”negativa effekter”, underförstått av diskussionerna om ett fredsavtal. I varje fall det argumentet kan ju rimligen inte längre användas. Ett erkännande av PRR är ett viktigt bidrag till säkrandet av fredsavtalet. Solidaritet i handling med det vietnamesiska folkets nationella och sociala befrielsekamp är alltjämt en första rangens uppgift. Folken i Indokina har vunnit en stor seger. USA-imperialismen har lidit ett svårt nederlag. Men imperialismen är fortfarande stark och kampen mot den fortsätter. Att utveckla stödet till befrielserörelserna t.ex. i Angola, Mogambique och Guinea-Bissau är en viktig uppgift. Det brutala lönnmordet på Amilcar Cabral, en folkledare och nationell hjälte av utomordentlig resning, visar de portugisiska kolonialherrarnas desperation inför det nära sönderfallet av deras välde. Imperialismen är alla folks gemensamma fiende. Indokina, Afrika, Sydamerika är inte långt borta. Kapitalismen har minskat avståndet mellan länderna. Svenska kapitalister har stora investeringar i Portugal och i andra stater. Wallenberg och andra finansherrar flyttar kapital och företag utomlands för att öka sina profiter. De vill utnyttja den fascistiska lagstiftningen och polisterrorn i Spanien, Grekland, Sydafrika och Portugal för att minska sina lönekostnader. Utsugningen är ännu brutalare i dessa länder. Genom att flytta produktionen utomlands kan de också hålla nere de svenska arbetarnas löner. Afrikanska, portugisiska, latinamerikanska och svenska arbetare säljer i ökad utsträckning sin arbetskraft åt samma arbetsköpare. Deras kamp måste bli gemensam. Den riktar sig mot samma fiende, de stora multinationella företagen, det imperialistiska världssystemet vari det svenska monopolkapitalet ingår. En ökad samverkan mellan arbetarrörelsens fackliga och politiska organisationer i olika länder är en trängande nödvändighet. De fackliga organisationerna och de politiska arbetarpartierna i ett land kan inte isolerade ha framgång i kampen mot ett multinationellt företag som har dotterbolag i tio eller tjugo länder och möjlighet att flytta produktion och kapital om det hotas i ett land. Mot kapitalets international, mot de stora världsomspännande trusterna måste ställas arbetarklassens internationella solidaritet och samverkan. En viktig del av denna internationella solidaritet är den som måste gälla på hemmaplan med de invandrande arbetarna, som välkomnats eller direkt importerats hit för att sälja sin arbetskraft till stora och små finanskungar. De utländska arbetarna får ofta de sämsta jobben, de lägsta lönerna, de sämsta bostäderna. De tvingas in i isolering, av språksvårigheter och andra förhållanden. De är på olika sätt diskriminerade också av stat och kommun. Det finns nära en halv miljon människor här i landet som är födda utanför Sveriges gränser. Omkring 300 000 av dem har utländskt medborgarskap. De har inte rösträtt till riksdagen och inte ens i den kommun där de bor. Deras rätt till pension är i stor utsträckning oskyddad. Invandrarbarnen kan inte i alla kommuner få undervisning på sitt eget modersmål. Detta är en kulturell imperialism som måste bort. Invandrarna skall ha samma rättigheter som vi andra som lever och bor i detta land, och inte bara i ord utan i praktiken. Till dessa rättigheter måste höra kommunal rösträtt efter förslagsvis två år. Ett viktigt demokratiskt krav är alltså kommunal rösträtt för invandrare eller, som det heter på ett par språk som talas av tusentals människor i det här landet men aldrig hörs i Sveriges riksdag: Kunnallinen äänioikeus maahanmuuttajille. Eklojiko dikäåma stis dimotikes eklojäs ja tos metanastes. Herr talman! Samma krav borde egentligen uttryckas här på alla de 120 språk som talas av invandrarna i Sverige. Jag avstår dock från det — bl.a. av omtanke om riksdagens stenografer. Den stora kapitalexport som svenska företag driver har haft en direkt negativ återverkan på sysselsättningen inom landet. De direkta investeringarna i företag utomlands uppgick under åren 1969—1971, de år då arbetslösheten varit stor i Sverige, till närmare 4 miljarder kronor. För 1972 beräknas siffran närma sig 2 miljarder kronor. Antalet svenska dotterbolag i utlandet mer än fördubblades under 1960-talet. Många svenska företag investerar nu betydligt mera utomlands än i Sverige. Investeringarna ökas snabbare i företagens utlandsdelar än i Sverige. Medan antalet anställda inom industrin minskat inom landet har det starkt ökat i svenska kapitalisters företag utomlands. En rad svenska storföretag sysselsätter fler utomlands än de gör i Sverige. Det är storföretagen som helt dominerar denna kapitalexport. Motivet för att flytta kapital utomlands är möjligheten att erhålla större profiter. Det är gynnsamt för kapitalägarna, men inte för de arbetare i Sverige som slitit ihop dessa väden vilka nu exporteras till andra länder. Anläggning av utländskt kapital är heller inte gynnsamt för folket i de länder det gäller. Vi accepterar inte uppfattningen att kapitalägarna fritt skall kunna förfoga över kapitalet. Det har skapats och växt genom folkets arbete, inte genom att aktieägarna klipper kuponger. Investeringarna är för låga i Sverige, och det medverkar till den stora arbetslösheten. Möjligheten att exportera kapital spelar här in. Man måste enligt vår mening sätta stopp för kapitalflykten över gränserna. De stora företagen skall inte få investera kapital utomlands samtidigt som delar av Sverige industriellt utarmas och hundratusentals arbetare går arbetslösa. Talet om den fulla sysselsättningen klingar alltmera cyniskt. Alltsedan 1950-talet har utslagningen av arbetskraft och den dolda arbetslösheten ökat i omfattning. Arbetslösheten gömdes länge på vägar, i offentliga reservarbeten, i omskolningsbaracker, i arkiv och i s.k. skyddade verkstäder. Men från mitten av 1960-talet har minskningen av sysselsättningen blivit så påtaglig att arbetslösheten inte längre kunde stoppas undan. Trots allt kunde antalet förvärvsarbetande i landet ökas under 1960-talets första hälft med omkring 100 000. Men efter detta årtiondes mitt har antalet förvärvsarbetande minskat med 24 000, allt enligt folkoch bostadsräkningarna. Vad som dämpat minskningen är det stigande antalet anställda i offentlig tjänst. En del av denna ökning kan vara nödvändig under rådande betingelser. Men ett växande välstånd administreras inte fram genom att den statliga byråkratin sväller, det skrivs inte fram av flera kontorsanställda, det arkiveras inte fram, det övningsskjuts inte fram av militärapparaten och det spekuleras inte fram på fondbörsen. Grunden för ett växande välstånd måste produceras. Men inom industrin minskar sysselsättningen, drivs hetsen i arbetet upp och tilltar förslitningen av människor. Koncentrationen av kapital och makt ökar, företagen rationaliserar och produktiviteten — vad som framställs per arbetare — drivs upp, men man förmår inte övervinna avmattningen och stillaståendet. Arbetslösheten orsakas av den kapitalistiska ekonomins utveckling. Den kan inte slutgiltigt lösas under detta system. Men redan nu går det att börja bekämpa den. Men det kan man inte med regeringens och de borgerliga partiernas tuvhopparpolitik. Alla som något tänkt över dessa frågor inser nu att det handlar om en långsiktig kris i de ekonomiska systemet. Arbetslösheten beror inte enbart på en nedgång i konjunkturen, som lagbundet avlöses av en uppgång. Den beror till väsentlig del på vad som brukar kallas strukturella förändringar, dvs. långsiktiga förändringar inom själva det ekonomiska systemet. Att de borgerliga partierna skall kunna anvisa lösningar på dessa problem kan man inte begära. Deras existens och deras verksamhet är knutna till kapitalismen. Det enda de kan föreslå som bot mot arbetslösheten är att kapitalet skall beredas ännu större profiter, ges ”ökad lönsamhet” som det heter i deras egendomliga språkbruk. Om de någon gång talar om behovet av planering så avser de att staten mera planmässigt skall bereda det privata kapitalet gynnsammare förhållanden. Men på regeringen, som utgår ur ett socialdemokratiskt parti, borde man kunna ställa större anspråk. I dess ideologiska arv ingår ju idéerna om planering, om långsiktiga åtgärder som kan förändra det ekonomiska systemet och t.o.m. överskrida dess gränser. Regeringen upprepar i finansplanen för nästa budgetår de traditionella ekonomiska målsättningarna: ”full sysselsättning, snabb ekonomisk tillväxt, jämnare inkomstfördelning, rimlig prisstabilitet och balans i utrikesbetalningarna”. Dessa målsättningar får alltmer karaktären av ett slags officiell mytbildning. Varje år upprepas de — varje år förstärks tendensen att ekonomin avlägsnar sig ifrån dem. Arbetslösheten är stor, den ekonomiska tillväxten är dålig, inkomstfördelningen blir mera ojämn, priserna ökar kraftigt. Om regeringen inbillar sig att den för en politik som främjar en långsiktig ekonomisk utveckling, så bedrar den sig själv. Ingen av de ekonomiskt-politiska åtgärder den föreslår är av långsiktig karaktär. Tvärtom utmärks regeringens ekonomiska politik av kortsiktighet och ett blint förlitande på att en högkonjunktur åter skall ta fart. Detta kom till uttryck återigen i dag i statsministerns anförande. Statsministern sade för några år sedan att arbetarrörelsen måste utnyttja kampen mot den ekonomiska krisen för att stärka lönarbetarnas ställning i företagen och i samhället. Men någon sådan politik har regeringen inte fört. Utöver offentliga beredskapsarbeten har regeringspolitiken utmärkts av gåvor, subventioner och skattelindringar för kapitalet. Det är många miljarder kronor som företagen på det sättet under de senaste åren har erhållit till lageruppbyggnad, till utbildning av arbetskraft, till miljövård, i nedsättning av energiskatten, i extra skatteavdrag på maskiner och inventarier, i extra skatteavdrag på byggnader. Och som vanligt när det regnar manna så är det de rika som har de stora skedarna. Storbolagen, storfinansen tar det mesta av dessa bidrag och gåvor. Men denna politik för att bereda de kapitalistiska företagen bättre villkor, en politik som i grunden är av borgerlig karaktär, har inte lett till några resultat när det gäller sysselsättningen. Arbetslösheten har inte minskat. Man räknar med en stor arbetslöshet också under 1973, även om en högkonjunktur skulle utvecklas. Men detta visar ju att regeringens politik varit felaktig. Man har helt enkelt inte gett rätt medicin mot den sjukdom som föreligger. Det bör tilläggas att de borgerliga partiernas politik skulle ha gjort ekonomin ännu sjukare. Var är den långsiktiga näringspolitik som regeringspartiet talade så mycket om för några år sedan under den korta era när statsrådet Wickman skulle sköta industridepartementet? Var är den politik för ekonomisk och social jämlikhet som reklamerats såsom socialdemokratins stora giv under 1970-talet? Den finansplan som nu framlagts fortsätter i upptrampade spår. Huvudlinjen är att stärka företagens ekonomi och förbättra förutsättningarna för deras verksamhet. Den gamla bidragspolitiken finns kvar, men dessutom signaleras nya bidrag och lättnader för storföretagen. Även i fortsättningen skall man satsa på storkapitalet. Den s.k. strukturomvandlingen och folkomflyttningspolitiken från norr till söder skall fortsätta. Men det helt avgörande, som både socialdemokratisk och borgerlig politik helt missar, är ju att kapitalismen själv inte kan bryta sina kristendenser. Man kan inte förlita sig på att en högkonjunktur skall lösa problemen, eftersom dessa problem är av långsiktig natur. Det hjälper inte att förbättra villkoren för de privatägda bolagen, det leder inte till långsiktig ekonomisk utveckling och en tillräcklig sysselsättning att öka bolagens vinster. Vi godkänner för vår del inte den teori som nu har börjat omhuldas av allt flera att sysselsättningen inom industrin måste minska beroende på något slags naturlag. Den process som nu pågår — och där industrisysselsättningen faktiskt minskar — är knuten till kapitalismen och dess lagbundenheter. Det nuvarande ekonomiska systemet kan inte skapa tillräckligt med arbete — det är ju den situation som föreligger i dag. En politisk kraft som utgår från lönarbetarna måste gripa in i skeendet. Det behövs ett långsiktigt statligt program för att kunna klara sysselsättningen under kommande år. För att bereda alla ett meningsfullt arbete krävs det att flera hundratusen nya arbetstillfällen skapas fram till 1980. Problemet har alltså en väldig storleksordning. Det är dessa frågor som borde diskuteras här. Utan arbete för alla blir ju alla sociala reformer ihåliga. Ett statlig program för att skapa arbete måste i sin första del bli ett industripolitiskt program. Det måste innefatta en omfattande, aktiv och självständig statlig företagsamhet och produktion. Men programmet måste också ha en annan inriktning än kapitalistiskt produktionsliv. Det måste inbegripa satsningar för att förbättra ståndarden från andra synpunkter än blott ökad produktion. Det bör alltså inrikta sig på de stora sociala bristområdena. Kärnan måste vara nyanlagda statsägda industrier som genom sin lokalisering och inriktning söker bli drivmotorer för den ekonomiska utvecklingen i landet. I denna mening blir det alltså basindustrier. Vi föreslår följande konkreta punkter att ingå i ett sådant program och har utförligt redovisat detta i en av vpk:s partimotioner: Statliga verkstadsindustrier. Industri inom anläggningsoch konstruktionsområdet. Företag inom elektronikoch dataindustrin. Statlig kemisk och kemisk-teknisk industri. Utbyggnad och nationalisering av atomoch atomreaktorindustrin. Investeringar för transportsektorn. Energianläggningar. Starkare investeringar i framtidsforskning och brett tekniskt kunnande. Rehabiliteringsprogram för stadsmiljöerna. Miljöinvesteringar i övrigt. Sociala lagstiftningsåtgärder med en effekt som samtidigt främjar sysselsättningen, dvs. förkortad arbetstid, lägre pensionsålder m.m. Det är ett mycket omfattande program, och det ställer betydande anspråk på kapitalsidan. Behovet kan fyllas delvis via AP-fonderna, men man måste också diskutera idén om en särskild fondavgift för alla företag över en viss storlek. Först en politik av det slaget kan klara sysselsättningen i skogslänen och i andra avfolkningsområden. Utan en sådan satsning blir det varken 100 000 eller 200 000 nya jobb under de närmaste åren. Inget parti kommer förbi dessa frågor. De gäller problem som är livsavgörande för vårt folks framtid. En politik av detta slag riktar sig givetvis mot storfinansens maktställning och banar väg för en socialistisk samhällsomvandling. Men socialismens förutsättningar uppstår inte plötsligt och i ett tomrum, De skapas ur den dagliga kampen för arbetarklassens och hela folkets intressen. De förslag som vänsterpartiet kommunisterna lägger fram vid årets riksdag knyter samman åtgärder för att lösa vardagens problem med ansträngningarna för att åstadkomma de genomgripande förändringar av samhällets organisation som är nödvändiga. Vi kräver inte endast statligt ägda basindustrier utan också förstatligande av affärsbankerna, byggnadsämnesindustrin, den privata bensinoch oljehandeln samt hela läkemedelsindustrin. Åtgärder måste vidtas mot kapitalflykten. En politik måste föras som gör slut på prisstegringarna. Mervärdeskatten måste avskaffas på livsmedel. Nödvändiga medel för statens utgifter anskaffas i stället genom ökad beskattning av kapital och stora förmögenheter samt genom nedskärning av de militära utgifterna. Pensionsåldern sänks till 65 år och pensionärernas läge förbättras. Det räcker inte med de principbeslut som centern vill ha. Reformen bör genomföras från nästa årsskifte. Och där vill jag i min tur rikta en fråga till herr Fälldin: Är centerpartiet överens med oss om detta konkreta krav? Avgörande insatser måste göras för att ge kvinnorna likställighet i samhällsoch familjelivet. Arbets-, böstadsoch fritidsmiljö måste i grunden förbättras. Mängden av problem som tränger sig fram i den politiska debatten beror inte på att det är valår, som en del tidningar tycks tro. Så enkelt fungerar inte det samhälleliga livet. Mängden av problem är i stället uttryck för en tillspetsning som har skett av de grundläggande motsättningar som är inbyggda i det nuvarande samhället och som framträder på allt flera områden. Det är motsättningen mellan de möjligheter till ett rikt liv för alla människor som vetenskapens, teknikens och produktivkrafternas utveckling skapat och de begränsningar, de förlorade möjligheter och den direkta förstörelse som beror av det privatkapitalistiska ägandet till och bestämmanderätten över vad som i grunden är gemensamma tillgångar för hela folket. Det är motsättningen mellan arbete och kapital som måste lösas genom att arbetet blir ensamt bestämmande på alla samhällslivets områden. Först då har en politik av solidaritet segrat.

Herr talman! Debatten har redan nu varat länge. Den har i stora drag varit fridsam; den har ändå spänt över i stort sett alla politiska frågor som denna riksdag har att behandla. Det ligger inte i mänsklig makt — och det skulle inte heller talmannens tålamod tillåta — att ingående ta upp alla de frågor som i olika tonarter har besjungits här; en del kommer finansministern att beröra senare i dag och under finansdebatten. Men jag skall åtminstone försöka ta upp några av huvudpunkterna i debatten. Alla talarna berörde prisuppgörelsen, prisstoppet när det gäller jordbruksprodukter och uppgörelsen om finansieringen av det. Det var alltså fråga om att införa ett prisstopp på vissa jordbruksprodukter — mjölk, kött, fläsk — som tynger hårt i hushållens budget. Det var för oss självklart att vi skulle kompensera jordbrukarna och via statskassan ge dem de ökade inkomster som de inte kunde få genom att höja priserna på jordbruksprodukter. Men tog man den utgiften, fick man också lov att finansiera den, betala notan. Om oppositionen var med på vårt förslag om prisstopp — att hålla tillbaka matpriserna — och vårt förslag att ge jordbrukarna kompensation och finansiera det, så var vi öppna för resonemang om finansieringsmetoden. Det sade jag redan när förslaget, innan vi offentliggjorde det, redovisades för alla oppositionspartierna. Jag klargjorde att vi inte var prestigebundna. Kan vi resonera om finansieringsmetoden, sade jag, så är vi på vår sida beredda att lyssna för att få en så bred samling som möjligt kring prisstoppet, kompensationen och finansieringen, som är kärnpunkterna för oss. Och det gick. Jag var alldeles säker på att det skulle gå — jag visste inte hur bred samlingen skulle bli, men här var ju både folkpartiet och centerpartiet med. Jag skall inte diskutera om finansieringsmetoden blev den absolut lämpligaste — jag står bakom förslaget, eftersom vi har kommit överens om det. Herr Bohman är missnöjd. Hans argumentation mot sina vänner är litet förvånande och kanske litet avslöjande för herr Bohman. Jag förbigår då att han inledde det hela med något skämt som kunde ge intryck av att de hade varit berusade när de gjorde upp med oss, men det var säkert inte avsikten. Herr Bohman säger att hans vänner var tvingade till en uppgörelse. Det skulle således inte vara av fri vilja och omtanke om matpriserna, jordbrukare och statskassan som de gjorde den, utan de var tvingade till det. Det är ju inte någon vidare vacker beskrivning av vännerna. Vidare säger herr Bohman att motivet var att socialdemokraterna annars hade gjort upp med kommunisterna om en sämre lösning. Det är en frihandsteckning av herr Bohman. Men det betyder att om herr Bohman har den teorin, så var han själv beredd att godta en i hans mening sämre lösning, bara det inte blev en uppgörelse med socialdemokraterna. Det är väl en god beskrivning på konfrontationspolitik som herr Bohman beklagar sig över i andra sammanhang. Så på den punkten var herr Bohman verkligen inte lyckosam i sin skildring av sina s.k. vänner. Jag konstaterar: för konsumenterna är detta viktigt. Vi har klarat finansieringen. Det blev en bred uppslutning, och jag är glad för det. Herr Bohman höll verkligen ett långt anförande, där han framträdde som solidaritetens apostel. Dessutom gav han en beskrivning av svartmålningens tillkomst i den politiska debatten. Han skulle minsann inte svartmåla. Ja, vill herr Bohman, sig själv till varnagel, titta på exempel på svartmålning, så läs moderata samlingspartiets stora motion till fjolårets riksdag! Där sades att den enskildes frihet inte på något sätt hade ökat till följd av den socialdemokratiska politiken. Han kan också läsa sitt eget anförande på moderatstämman i Västerås, där han ju inte behövde riskera någon gensaga. Sedan dess har herr Bohman slagit till reträtt eller kommit på bättre tankar. Åtminstone i hans manuskript står det att Sverige i mångt och mycket är ett föregångsland. Jag vet inte om herr Bohman fullföljde detta i sitt anförande — det var kanske för magstarkt. Men det vore naturligtvis ett bra bidrag till den politiska debatten om herr Bohman fortsättningsvis inledde sina anföranden med detta objektiva konsta Så här mycket högre skulle skatten varit i år om moderaterna, centern och folkpartiet vunnit omröstningen i riksdagen. Trots hårt borgerligt motstånd drev socialdemokraterna våren 1972 igenom en sänkning av den direkta statliga skatten för de stora löntagargrupperna. Tabellen visar vad skatteomläggningen betyder i olika inkomstlägen. än ca 3000 kronor blir månadssiffrorna 5 kronor lägre än vad tabellen visar. Andra större avdrag i samband med deklarationen har motsvarande effekt. Sedan var det naturligtvis mycket av klagan över tillståndet i samhället. Men dels skall ju herr Bohman klaga, dels måste man tillåta herr Bohman en viss omställningsperiod på vägen från svartmålare till beskrivare av den svenska verkligheten, och därför skall jag inte klaga på herr Bohman för det. Men jag hoppas att han fortsätter på den inslagna vägen. Till solidariteten och dess innebörd får vi säkerligen många tillfällen att återkomma. Det var i dag kanske inte så mycket ”go” i herr Bohman som det brukar vara. Vi har hört många högerledare här i riksdagen. Vi har hört Holmberg tala om lägre skatter. Detsamma gjorde Heckscher och Hjalmarson: ”Sänk skatten.” ”Mer för egen del.” Det gjorde också Ewerlöf, och jag har t.o.m. hört Domö göra det. Och även herr Bohman talade i dag om lägre skatter. Men det var inte samma kraftfulla utförande som tidigare. Det var som om herr Bohman tänkte på någonting. Det gick måhända något av en lönnlig darrning genom skelettet på herr Bohman vid tanken på att preliminärskattetabellerna i dessa dagar distribueras till medborgarna. Av denna preliminärskattetabell framgår att skatten har sänkts. Då kanske människor kommer på att de borgerliga i fjol röstade emot denna skattesänkning. Herr Bohman talade mycket om en annons. Jag har tittat på våra annonser och vill visa en på bildskärmen. Den tabell som finns i den annonsen visar precis vad det är fråga om, nämligen den skattesäkning som riksdagen beslutade men som ni röstade emot. Det finns t.o.m. en sidotext till tabellen, där det står att skatten sänks så här mycket och att preliminärskatten därtill räknas ut på ett nytt sätt. Det betyder en ytterligare sänkning, som dock inte framgår av denna tabell. Ungefär tre fjärdedelar av preliminärskattesänkningen beror på den skatteomläggning som de tre borgerliga partierna gick emot i riksdagen i våras. Ungefär en fjärdedel beror på ändringen av sättet att räkna ut preliminärskatten. Det är alltså fullkomligt korrekt. Herr Bohman hade givetvis alla möjliga förslag, som han i huvudsak var ensam om och som förkastades av riksdagen. Men i ödets minut, när det gällde att rösta för eller emot en sänkning av skatten för de stora löntagargrupperna, röstade herrar Bohman, Helén och Fälldin emot. Det var obestridligen så. Det fanns en motivering härför. Ni ville nämligen inte höja arbetsgivaravgiften. Ni tyckte det var viktigt att företagarna inte drabbades av derna arbetsgivaravgift och avstod därför från en skattesänkning för löntagarna. Det kan man säga är ett rimligt ståndpunktstagande ur era synpunkter. Efter beslutet följde en våldsam propaganda emot denna arbetsgivaravgift — den var ett hot mot landets framsteg. Alla upptänkliga olyckor skulle inträffa om arbetsgivaravgiften höjdes. Att stoppa den höjningen framstod för er som det viktigaste av allt. Arbetsgivaravgiften höjdes för en dryg månad sedan. Vad hände då med de borgerliga partierna? Plötsligt tappade de på något sätt intresset för arbetsgivaravgiften. Det som föranledde denna intensiva kampanj under hösten och denna livliga debatt för en dryg månad sedan är nu bara föremål för en spridd och förströdd uppmärksamhet Moderaterna vill ha en säkning av arbetsgivaravgiften i stödområdet, men i övrigt har ingenting sagts. Det är en ganska vinglig politik att på en månad totalt ändra sig. Men den är allvarlig också från en annan synpunkt. Den kan nämligen leda till att människorna uppfattar arbetsgivaravgiften såsom lappri. Den är inte så farlig — för en månad sedan förde de borgerliga partierna ett oherrans liv om de olyckor som skulle drabba det svenska samhället, men en månad senare är de tillbaka, och då är det inte tal om arbetsgivaravgiften längre, Då spelar den ingen roll, tror måhända människorna. En sådan inställning vore synd, för vi betraktar arbetsgivaravgiften i och för sig som en allvarlig fråga, som vi måste pröva mycket noggrant innan vi vet vad vi kan göra med den. Det behövs en upplysningsverksamhet, som vi får ta på oss att driva bland människorna, och det skall vi göra. Sedan ännu en synpunkt, där jag inte riktigt förstår er. Det förekom företagarmöten här i landet, där man gick till hårt angrepp mot höjningen av arbetsgivaravgiften. Ni utnyttjade de mötena till en oerhört hård kamp mot arbetsgivaravgiften, och vi blev hudflängda. Vi redovisade vår uppfattning och den står vi för. Vad skall alla dessa företagare tänka nu, när ni efter en månad kommer tillbaka och detta inte längre är intressant? Hur ni kunde manövrera på det sättet begriper jag inte — i våras svek ni löntagarna genom att gå emot en skattesänkning för dem, och sedan svek ni företagarna genom att liksom bara strunta i kampen mot arbetsgivaravgiften — men det är ju inte min sak hur ni manövrerar. Herr Helén tog upp många ting, och jag kan inte beröra alla. Han frågade mig t.ex. om polisen. Avsikten är att kommissionen skall lägga fram förslag i vår, så att riksdagen sedan kan ta ställning, och det finns inga begränsningar i dess rätt att ta upp olika saker. Herr Helén anförde vidare som ett exempel hur en löntagare skulle drabbas av skattehöjning och bidragsminskning vid en löneökning. Jag vill säga till herr Helén att det exempel han anförde inte existerar i sinnevärlden, utan att det är en teoretisk konstruktion. Alla dessa bidrag och skatter och löneökningar inträffar nämligen icke på en gång. Vederbörandes bostadsbidrag för 1973 räknas ut på grundval av 1971 års inkomster. Vi genomför ständiga justeringar av bidragsgränser och taxor. Därför är detta en helt teoretisk konstruktion och existerar inte i verkligheten. Man bör inte ta sådana exempel. Vidare — och det anknyter till vad jag sade nyss — fick den här familjen en skattesänkning på 900 kronor. På socialdemokratins förslag sänktes marginalskatten med 3 procent. Mot denna sänkning med 3 procent av den här 36 000-kronorsinkomsttagarens marginalskatt röstade folkpartiet. Är det inte litet farligt att ta sådana exempel? De här människorna kanske tänker också på det när de tar del av herr Heléns exempel — även om exemplen inte existerar i sinnevärlden. Herr Helén talade mycket om lönsamhet och om liberal näringspolitik, som ett tag såg ut att bestå i att man satte upp staket här och där. En måttlig förbättring av lönsamheten efter dåliga år är ingen orimlig målsättning, men jag vet inte vad som menas med ”måttlig”. Under de senaste dagarna har boksluten för 1972 börjat läggas fram. Volvo redovisar en vinst på 750 miljoner, vilket innebär en ökning av lönsamheten med 60 procent. Saab redovisade 70 procent ökning, och i dag kan vi läsa i tidningarna om ett företag som hade ökat vinsten med 66 procent. Det har förekommit ganska många sådana fall. Det kan visserligen invändas att ganska många företag inte uppvisar en sådan lönsamhetsökning, och det är riktigt, men om lönsamheten ökar i de stora företagen — de som redovisas i tidningarna — förbättras läget också för de små företagen, som är underleverantörer. Trenden visar alltså en förbättring av det ekonomiska läget. Jag är alldeles övertygad om att lönsamheten kommer att förbättras under detta år för den övervägande delen av svenskt näringsliv. Är detta en måttlig målsättning, eller är det för litet? En sådan förbättring av lönsamheten löser inte alla problem. Inte hade man kunnat klara Facit eller Götaverken genom några extra skattefavörer eller några måttliga förbättringar av lönsamheten. Nej, detta är två paradexempel som herr Helén borde känna till. Situationen kunde klaras upp-endast genom att samhället klev över staketen och gick in. I det ena fallet gick staten direkt in och klarade upp saken i sambarbete med enskilt näringsliv. I det andra fallet gick ett enskilt företag in och klarade upp huvuddelen, men i övriga delar, som gällde Strömstad och Göteborg, fick staten gå in och träffa särskilda uppgörelser. Man bör vara litet försiktig i sin tro på att generella marknadskrafter och smärre förbättringar av lönsamheten i allmänhet klarar näringsproblemen i landet. Herr Helén talade mycket om de förlorade åren. Han införde en alldeles ny folkpartitaktik, som jag skulle vilja kalla retroaktiva överbud, dvs. han angav allt som vi skulle ha gjort, om vi hade haft 6 miljarder kronor som inte fanns. Det är som sagt en ny folkpartitaktik. Det var besvärligare för herr Ohlin som lade överbuden i framtiden. Kanske herr Helén skall vara litet försiktig med sifferexercis av det här slaget, därför att framstegstakten går i vågor i alla industriländer, och det viktiga är trenden. Men han bör vara försiktig med en sådan sifferexercis också därför att den kanske leder till att människor frågar hur många miljarder man tjänat på att man sluppit en borgerlig regering under alla de år då trenden i framstegstakten så klart ökat. Man kanske frågar hur det hade varit om Felix Hamrin fått föra färlan — det är det enda jämförelseobjekt vi har. Men jag lämnar detta åt sidan. Det är en annan sak som är allvarligare. Visst har de gångna åren på många sätt varit besvärliga för många människor i vårt land. En helt annan sak är att säga att det varit förlorade år, bortkastade år. Här kan det kanske vara befogat med ett varningens ord till herr Helén. Underskatta inte de arbetsinsatser som människorna gjort under de här åren, inte minst för det gemensamma bästa. Samhällets och människornas insatser är värda ett sakligt omdöme och inte bara glosor, som lätt kan te sig litet föraktfulla. Under de här två åren flyttade 600 000 människor in i nya egnahem eller lägenheter; för dem var det inte förlorade år. Flera människor fick råd att flytta in i bra bostäder tack vare höjda bostadsbidrag. Var det för dem förlorade år? Vi har under de här två åren gjort den mest omfattande miljösatsning som någonsin har skett i något land för att skapa ett renare Sverige. Omkring 1,5 miljarder kronor har satsats i kommuner och industrier för miljövårdsanläggningar, varav hälften är statsbidrag. Vilken av dessa miljövårdsanläggningar, har varit en bortkastad, förlorad satsning på miljöpolitiken? Ta allt som gjorts för att bygga ut produktionen. Är det bortkastat? Vi kan ta det som herr Helén anförde om arbetsmarknadsutbildningen. Innebär utbyggnaden av arbetsmarknadsutbildningen någonting bortkastat för enskilda människor? Jag ringde runt i går och fick höra några mycket enkla exempel från människors vardag. På arbetsförmedlingen i en stad i Halland anmälde sig hösten 1971 en 30-årig gift man som friställts från en metallindustri. Han saknade yrkesutbildning, och vi var mitt inne i en lågkonjunktur. Han är i dag reparatör på ett industriföretag och tycker att han har fått ett intressant arbete och en tryggad framtid. En av förutsättningarna för att han skulle få detta nya jobb var att han hade genomgått en kurs i reparation och smide inom arbetsmarknadsutbildningen. Under utbildningsåret fick han utbildningsbidrag, hyresbidrag och reseersättning. Inte var det något förlorat år för honom, En 50-årig kvinna i Falkenberg var på grund av att pressen i arbetet var så hård för henne tvungen att sluta i den textilfabrik där hon hade arbetat under många år. Nu är hon telegrafist på en båt i oceantrafik. Först testades hon i arbetsvården och gick därefter igenom statens skola för vuxna i Norrköping. Under den tiden fick hon grundbidrag, barntillägg, kursavgiften betald och reseersättning. Därefter blev det en ny kontakt med arbetsvården, och så tog hon telegrafistexamen, Sedan var hon ett år vid sjöbefälsskolan, och hon fick då studiemedel. Inte har hon förlorat några år. I Örebro har AMS en särskild utbildning för ensamstående föräldrar med barn. De får hjälp med bostad och barntillsyn under utbildningstiden. Hittills har ett hundratal ensamma mammor gått igenom den utbildningen, och av dem har 95 procent omedelbart fått arbete efter utbildningstidens slut. För dessa 95 procent innebar detta en ny start och en tryggare tillvaro. AMS:s utbildningscentrum i Uppsala har unika kurser — för barndomsdöva och för vuxna hörselskadade, där man nu senast hade åtta platser. Av deltagarna har två fortsatt med utbildning till styrningsoch regleringsmekaniker, en till TV-reparatör och en med utbildning i mentalsjukvård. Sedan år 1965 har man följt en grupp på 500 människor som fått utbildning i Västerbottens län. Fem år efter utbildningen var 80 procent kvar i Västerbottens län och hade arbete, så att det var klart lönsamt för dem och för samhället. Jag har velat säga detta bara för att tillråda herr Helén litet försiktighet när han här kommer med slagord om förlorade år och ett stillastående samhälle. Jag tillråder honom också försiktighet i hans negativa omdömen om den selektiva politiken. På många områden har vi kunnat göra Sverige mycket bättre. Tänk exempelvis på miljön. För många människor har det verkligen inte inneburit några bortkastade år. Det är ett varningens ord till herr Helén innan han fortsätter med sina slagord. Herr Helén gjorde en i vissa delar bra utläggning om yttrandefriheten och liberalismen. Allt det han sade var vackert. En hel del kan jag till fullo instämma i, t.ex. principerna för yttrandefriheten, behovet av tolerans när det gäller behandlingen av stoff o. d. Det var kanske litet självbespeglande när herr Helén försökte ta åt sig äran av att dagstidningarna slutat med att införa poseringsannonser. Det är väl många krafter som har medverkat till det. En del av det han sade var kanske litet snårigt, där fomuleringarna hoppade bock över innehållet. Jag kan inte ta upp hela den debatten nu. Den får vi återkomma till. Skall jag rikta någon kritik mot herr Helén så skulle det vara för att det blev liksom ett tema i hans tal: Länge leve folkpartiets tidningar och deras ägare! Hurra! Och det får han väl en stjärna i boken för. Jag kan också klämma i med ett hurra i generositetens intresse, även om jag inte får någon stjärna i boken för det, därför att jämfört med förhållandena på många håll ute i världen så har svensk press och flera av de här tidningskungarna en mycket bättre inställning till opinionsbildningen, yttrandefriheten och pressfriheten. Jag saknade emellertid något i herr Heléns anförande. Det var den traditionella liberala uppfattningen om yttrandefriheten från 1800-talet som han företrädde. Och liberalismen har gjort en helt bestående insats i kampen för yttrandefriheten under 1800-talet, t.ex. i fråga om rätten att utge tidningar utan censur m.m. Det är bara det att denna fina tanke att var och en skulle ha rätt att fritt utge tidningar snabbt kom i kollision med produktionskrafternas utveckling och tendenserna mot stordrift och kapitalkoncentration. Och då blev denna tävlan på den öppna marknaden begränsad. Det blev så att den som hade en tidning gav den i arv till nästa generation i familjen. Man hade stordriftsfördelarna och slog ut konkurrenterna med dem, och så förstärktes ojämlikheterna, och monopoltendenserna började komma liksom kopplingen till annonsmarknaden och andra starka kapitalintressen i samhället. Av detta fanns så litet med i herr Heléns anförande. Herr Helén sällade sig till det pretoriangarde av folkpartister som de senaste veckorna liksom ställt upp till värn för pressens ägare — Huss, Ohlin och hela gänget. Jag har inte tagit del av hela den debatten, Jag skall göra det i fortsättningen. Hela denna nya problematik om den allt starkare koncentrationen inom pressen, om tidningsdöden, som är ett oerhört internationellt problem, om insnävningen av nyhetsmaterialet och debattmaterialet, som förekommer ute i världen, berördes inte med ett enda ord i herr Heléns anförande. Och hela denna utveckling är en fara för yttrandefriheten. Jag behöver inte alls angripa de människor som sysslar med detta, men själva tendensen är obestridligen en fara för yttrandefriheten. Därför är det en vital och intressant debatt som man nu för.

Vi har en generös presspolitik i det här landet. Den är ganska unik. Det samlade presstödet uppgår till 287 miljoner kronor. Därav går 25 miljoner till pressens lånefond, 20 miljoner till samdistributionsbidrag, 25 miljoner till subventionerade tidningstaxor — jag talar hela tiden om dagspressen — 150 miljoner till befrielse från moms och 67 miljoner till produktionsbidrag. Annonsskatten kan innevarande budgetår för dagstidningarna beräknas motsvara 30 miljoner kronor. Det utgår alltså å ena sidan 300 miljoner kronor i stöd och tidningarna betalar å andra sidan via annonsskatt eller reklamskatt 30 miljoner — en tiondel därav. Studerar man fördelningen av stödet kan man se, att det allra mesta av det går till de stora ekonomiskt välbeställda tidningarna. De får den största glädjen av det. En del av stödet — de 67 miljonerna i produktionsbidrag — utgår som hjälp till de svaga tidningarna, men det är endast en liten del. Någon har skrivit att det är en underlig socialdemokrati som låter skattebetalarna ge ut massor av pengar för att stödja en i väsentlig utsträckning borgerlig opinionsbildning — för så fungerar det. Men det må då fungera så: vi gör detta i demokratins, pressfrihetens och yttrandefrihetens intresse. Men det nästan makabra är när inte bara en del tidningsägare — och det må vara; de har ju sina egna ekonomiska intressen att bevaka — utan även det liberala folkpartiets ordförande försöker skildra detta som ett slags förföljelse från statsmakternas sida. Det är de som har de stora skedarna som får det mesta av denna pott. Det är det jag tycker är så oroande när man skildrar detta som förföljelse. Jag är inte beredd att ta upp denna debatt i dess helhet i dag — vi har inte tid till det — men jag är oroad av monopoliseringen av pressen, utan att det behöver vara något fel på de enskilda människorna, därför att den på kort och lång sikt kan bli en fara för yttrandefriheten. Produktionsbidraget har räddat en rad tidningar. Vem vill här påstå att GHT eller Svenska Dagbladet hade utkommit, om vi inte hade satt in detta bidrag i fjol? När jag fick situationen klar för mig blev det något av en chock. Vi måste undersöka hur man kan gå vidare för att diskutera allsidigheten. Jag lyfter hatten hur mycket som helst för gamla fina liberala teorier om yttrandefriheten. De är väsentliga i dagens samhälle. Men om man skall lösa problemen räcker det inte att hänvisa till 1800-talets drömsituation, utan man måste därutöver undersöka hur samhället kan träda in för att garantera den verkliga yttrandefriheten — och produktionsbidraget var en sådan insats för yttrandefriheten i vårt land. Hur kan man på andra vägar i samarbete med alla de människor som arbetar inom pressen — och det är många: journalister, typografer, tekniker, ägare, chefredaktörer osv. — värna den demokratiska yttrandefriheten i det svenska samhället? Det gör man inte med slagord utan med åtgärder. Problemet är intressant.

Det verkar som om herr Hermansson ansåg att de inte skulle skapa något välstånd. Det är en gammal borgerlig uppfattning. Inte är det väl så att vpk, som grupperna till vänster påstått, blivit en småborgerlig sekt som torgför sådana gamla borgerliga uppfattningar? Eller är det så att frasrevolutionen och användningen av slogans har inverkat i anarkistisk riktning? Är ett vägarbete som utföres i statlig regi mindre värdefullt än det som utföres av en privat entreprenör? Är en byggnadsarbetare som arbetar hos Skånska Cement produktiv, medan den som deltar i ett statligt eller kommunalt arbete är improduktiv, dolt arbetslös? I fjol vinter fick 48 000 byggnadsarbetare jobb genom beredskapsarbeten, tidigareläggning av statliga byggen, bidrag till miljövårdsanläggningar osv. Det var arbeten direkt på byggarbetsplatsen. 18 000 arbetade i beredskapsarbeten och 30 000 i andra slags jobb, men det är inte det viktiga. Viktigt var att 48 000 man gjorde ett nyttigt jobb genom den av herr Hermansson förkättrade statliga byråkratins insatser. Det behövs mera av statliga insatser på byggmarknaden för att klara sysselsättningen för byggnadsarbetarna, sade den nya byggarbetsgruppen häromdagen. Det uttalandet står Byggnadsarbetareförbundet bakom och likaså Bygg Ettan. Jag trodde att det var en tillfällig förvillelse, men kanske det ligger någon teori bakom att kommunisterna gått emot en rad viktiga byggen i Stockholmsområdet. Var det på grund av de nya produktionsvärdeteorierna? Det är klart att statliga insatser är väsentliga för att bereda jobb åt byggnadsarbetarkåren. När herr Hermansson ger sig ut på ett möte med Bygg-Ettan härnäst, får han väl ta med sig den svarta anarkistflaggan någonstans under kavajen — eller skall han möjligen damma av Anders Carlberg? I alla fall stämmer inte herr Hermanssons uttalande i dag med den linje som jag trodde att kommunisterna hade, nämligen att de insåg betydelsen av samhällets insatser för att klara sysselsättningen för t.ex. byggnadsarbetarna. Om invandrarna sade herr Hermansson mycket som är väldigt bra och som jag ansluter mig till. Vi gör mycket, och vi skall fortsätta att göra mycket för att de som kommit till vårt land skall känna trivsel här. Men sedan fortsatte herr Hermansson med att säga att sysselsättningsproblemen löser man bara genom att införa kommunism. En hel del av invandrarna har emellertid kommit till Sverige från kommunistiska länder, där de inte kunnat få jobb. De har kommit till Sverige därför att här har de kunnat få jobb. Det kanske inte är så dumt med socialdemokratin ändå, herr Hermansson, i varje fall inte för en hel del människor som kommit från kommunistiska länder. Herr Fälldin, slutligen, tog också upp en rad olika ting — jag bläddrar i mina anteckningar här. En sak tyckte jag var litet festlig. Det var när herr Fälldin talade om budgetunderskottet och den statliga upplåningen. När det var utfrågning i TV i samband med att budgeten lades fram, ondgjorde sig herr Fälldin över budgetunderskottet. Enligt hans mening var det en för stor statlig upplåning, och han sade att den beror på att det är valår. Då gör finansministern så här, ty då är han litet ansvarslös, ansåg herr Fälldin. Men nu säger herr Fälldin att han vill öka upplåningen med ytterligare en och annan miljard. Vilket dubbelvalår herr Fälldin enligt sina egna teorier måtte befinna sig i! Det här med att skilja på driftsoch kapitalutgifter var det en professor som hette Bent Hansen som röjde upp med redan på 1950-talet, när herr Ohlin höll på med det där. Den statliga upplåningen gör samma intrång på kapitalmarknaden, alldeles oavsett om den sker till driftseller investeringsutgifter. Sedan talade herr Fälldin om pensionsåldern. Jag vill erinra om att vi har genomfört ett ganska systematiskt program på det här området, som innebär att man först höjde pensionerna och sedan genomförde en sänkning av pensionsåldern för de mest utsatta grupperna, inte bara till 65 utan ned till 63 år — och ibland ännu lägre. Det har varit en oerhört viktig reform för de mest utsatta och utslitna grupperna. Sedan de nya reglerna trädde i kraft har det beviljats inte mindre än 40 000 pensioner i åldrarna 63—67 år. Det är en väldigt väsentlig insats, och det målet satte vi före — i nära samarbete med fackföreningsrörelsen. LO gjorde den här uppgörelsen, som innebär att för det stora löntagarkollektivet 65-årspensionen börjar genomföras fr.o.m., den 1 juli i år — och det är en stor och viktig reform. Skall jag kritisera herr Fälldin på något sätt kan jag säga att det, när det gäller reformen för de utslitna grupperna ute på arbetsmarknaden och för de stora löntagargrupperna — dvs. löntagarfrågor — har varit ett litet förstrött intresse från centerns sida, precis som centern hade ett ganska förstrött intresse för ATP på sin tid. Det är de allmänna sänkningarna man hela tiden har talat om, och det behöver i och för sig inte vara fel. Vi har en utredning som sitter och arbetar på detta, och där är väl centern med. I direktiven till den utredningen ingår just kravet på en sänkning av den allmänna pensionsåldern. Sedan finns det andra frågor med: förbättringen av pensionerna för unga invalider, standardsäkring och annat. Resultatet av utredningen kommer att framläggas, och enligt riksdagsberättelsen hoppas de bli färdiga under 1973. Det är naturligtvis en dyr reform. Tar man hänsyn till alla kostnader rör det sig om cirka 1,5 miljarder kronor, och därför ingår det i den parlamentariska utredningens uppgifter att också redovisa förslag i finansieringsfrågan, och det tycker jag är ganska just. Här är ni med, här har ni möjlighet att göra er mening gällande. Vi har en utredning som just är inriktad på att se: Kan man gå ned till 65 år för alla? Vad kostar det? Hur skall vi finansiera det? På det sättet får man en just prövning av hela komplexet. Herr Fälldin tog också upp riksplanen, fast det var en ganska avslagen riksplan, som fick ta ett sista varv kring manegen här. Jag skall inte ta upp den debatten en gång till. Den frågan behandlades mycket utförligt i höstas, och riksdagen fattade ett så entydigt beslut att jag inte skall plåga kammaren med att upprepa alltihop. Jag skall bara fråga herr Fälldin en sak. Ni utlade en stor mittpartideklaration när riksdagen började, som slogs fram som någonting ofantligt viktigt. Då är min fråga: Varför stod det ingenting om riksplanen i den? Sade det andra partiet nej? Det skulle vara den stora deklarationen om den gemensamma politiken, men plötsligt var riksplanen borta — som varit centerns stora giv under hela fjolåret och sedan med dunder och brak avslogs i riksdagen. Det finns inte ett ord om den. Innan jag plågar kammaren med att dra upp debatten om riksplanen en gång till — även om den i höstas hade sina poänger — är det naturligtvis fundamentalt att jag får svar på frågan hur det kan komma sig att den punkten inte fanns med i mittpartideklarationen. Sedan säger herr Fälldin att nu skall man samla alla goda krafter för att skaffa nya jobb. Och det är väl utmärkt. Vi har aldrig begränsat vår målsättning till ett visst antal arbetstillfällen. Vi vill att alla skall ha ett arbete. När man på en del håll tyckte att fem procents arbetslöshet var erforderlig för stabiliteten sade vi, att vi godtar i princip ingen arbetslöshetsprocent; vi måste inrikta oss på att skapa sysselsättning åt alla som vill ha jobb. Det diagram som jag nu visar på TV-skärmen tycker jag är ganska intressant. Det gäller antalet sysselsatta 1965—1972 enligt AKU:s årsmedeltal. Där finner vi för det första — vilket har med den konjunkturpolitiska debatten att göra — att under lågkonjunkturen 1967 gick antalet sysselsatta ned ganska ordentligt. Den här gången har vi kunnat hålla sysselsättningen uppe — ja, den har t.o.m. ökat litet. Det är bara det att nytillskottet, framför allt av kvinnor, varit så stort nu. Vi har alltså klarat lågkonjunkturen bättre nu än 1967, då vi fick en faktisk nedgång när lågkonjunkturen kom. För det andra sker det en ständig ökning av sysselsättningen — jag tror att det är fråga om ungefär 500 000 sedan 1950-talet. Sedan 1967 har antalet sysselsatta ökat med 170 000. Bara året 1969/70 brakade siffran för antalet sysselsatta upp med 75 000. Tabellen går inte tillbaka så långt som till 1960. Hade den gjort det skulle det ha visat sig att antalet sysselsatta i aktiv ålder hade ökat med ungefär 5 procent. Andra länder — antingen det gäller Danmark, England, Frankrike, Tyskland eller vilket annat land som helst — ligger ungefär 5 procent lägre än vi. Det innebär att antalet sysselsatta på andra håll är 200 000 mindre än här i landet. Vad beror detta på? Jag tror att två saker är alldeles avgörande. För det första är det den kraftiga utbyggnaden av den offentliga sektorn. Bara på de senaste tio åren har antalet anställda inom den offentliga sektorn ökat med 300 000. Vi gick rakt ut och byggde ut den offentliga sektorn. Därmed skapade vi 300 000 fler jobb. För det andra har vi genom den selektiva arbetsmarknadspolitiken — som ni också till en början var emot — kunnat mobilisera många människor som stod utanför: handikappade, äldre, utslagna som kunnat komma in i arbetslivet igen, bortrationaliserade, textilarbetare, skogsarbetare, kvinnor. Det är förklaringen till att sysselsättningen här blir 5 procent högre än i andra länder. Men detta innebär inte att vi är nöjda. Med en långsiktig ambition borde man kunna höja sysselsättningsnivån med 5 procent till, motsvarande ungefär 200 000 människor. Jag finner inte det vara en orimlig målsättning. Vi är intresserade av alla goda förslag som syftar till att öka sysselsättningen nu. Men det är ju inte siffror som är det intressanta, utan det är förslag om hur man skall åstadkomma något konkret. Det är litet ovisst vad centern egentligen föreslår. Man talar om litet mer bidrag, men hur de skall delas ut framgår inte. 200 miljoner är det i bidrag, och det försöker man optiskt koppla ihop med siffran 100 000 jobb. Men var litet försiktig med det! Titta på vad det kostar i bidrag att skaffa fram ett nytt jobb! Det jag sysslat mest med var Algots etablering i Västerbotten. Den betydde 1 000 jobb — en stor och fin satsning — men den kostade 70 000 per jobb. Då räcker inte de här 2 000 i anvisade bidrag så långt, och ändå är det litet lån ovanpå. Tittar vi på lokaliseringspolitiken, som vi har lång erfarenhet av, ser vi att det i lån och bidrag går åt i genomsnitt 90 000 kronor per arbetspiats. Och i det inre stödområdet krävs det en bra bit över 100 000 kronor per arbetsplats i statligt stöd för att få jobben till stånd — därav 57 000 i bidrag, om jag minns rätt. Farmek har en ansökan inne om lokaliseringsstöd för sin fabrik på Gotland. Vad tror herr Fälldin att man vill ha per arbetsplats? Inte är det 2 000 per anställd, det kan jag garantera. När man talar om goda krafter betyder väl det här ganska litet, men jag har inte velat gå in i någon polemik mot herr Fälldins förslag. Han skall få utveckla det och förklara precis hur det skall gå till, hur hans fond ovanpå alla andra fonder skall vara uppbyggd, hur medlen skall delas ut och vad det finns för objekt. Men jag vill också ge herr Fälldin ”the benefit of the doubt” med hänsyn till att den här linjen i alla fall innebär att han avlägsnar sig ifrån borgerligt tänkande — bara man ger generell stimulans till industrin så kommer jobben droppandes ned — och erkänner att det behövs speciella, styrda samhällsinsatser. Jag tycker det är bra att han börjat luta åt ett nytt tänkande. Tänker kan litet vidare. skall han finna att skall vi nå målet ett mycket stort antal jobb då blir det oavvisligen inom den offentliga sektorn som vi har både de stora mänskliga behoven — på hela vårdområdet t.ex. — och de stora sysselsättningsmöjligheterna i framtiden. Där är det inte heller fråga om så enormt kostsamma insatser per jobb som i det här fallet. Vi har alltså ökat sysselsättningen med ungefär 5 procent de senaste tio åren. Skall vi öka med 5 procent till? Det är naturligtvis väldigt ambitiöst, och det tar tid. Vi förespeglar inte människorna några sådana siffror, men det är inte första gången man har stått inför uppgifter som har tett sig väldigt svåra när man har gett sig i kast med dem. På 1930-talet trodde man att det var omöjligt att komma till rätta med massarbetslösheten. Det lyckades. I slutet av 1940-talet och början av 1950-talet påstods den fulla sysselsättningen vara omöjlig utan katastrofal inflation. Man talade om hur många procents arbetslöshet som var nödvändig för ekonomisk stabilitet. Svaret blev den selektiva arbetsmarknadspolitiken, och talet om den erforderliga arbetslösheten förstummades. Därför är det inte alls fel att i ett läge, där vi har bekymmer med alla de nya grupperna men ändå kunnat hålla uppe antalet sysselsatta, hävda rätten till arbete som princip. Men dess förverkligande kommer under alla förhållanden att kräva stora, solidariska insatser. Det kommer man inte att klara genom att enbart lita till marknadskrafterna och olika typer av generella stimulanser utan det kommer att kräva en solidarisk samverkan, där alla medborgare engagerar sig.

Herr talman! I pensionsfrågan är det verkligen inte lätt att få fram vad statsministern egentligen vill. Nog tycker jag att ett principbeslut i den här frågan kan vara väl så motiverat som principbeslutet om t.ex. bostadsbyggandet.

Det finns alldeles speciella skäl till det, och jag har med tillfredsställelse hälsat den här uppgörelsen på arbetsmarknaden. Men vad som då är det viktiga i en sådan avgörande trygghetsfråga för ålderdomen, när enligt statsministerns egen redovisning med alla dessa som får pension i särskild ordning den kvarvarande gruppen ju blir mindre och mindre, är om de människorna verkligen bör hållas utanför denna rättvisare form. Det är svaret på den frågan som statsministern ännu inte har lämnat. I fråga om prisstoppet vill jag bara deklarera att vi självfallet står för den här överenskommelsen. Vi har varit med om ett arbete för att få fram en finansieringsmetod som är bättre ur människornas och ur hela samhällets synpunkt. Jag tror fortfarande att de allra flesta hälsar med tillfredsställelse att en sådan här uppgörelse kom till stånd. Beträffande löneskatten sade vi i våras att det är fel att komma med denna ökade pålaga. Vi röstade emot den då. I höstas föreslog vi att man skulle besluta att inte låta ökningen träda i kraft. Vi har, som jag tidigare uttryckte mig, med alla till buds stående medel försökt hindra att den trädde i kraft. När det gäller inställningen till skattelättnaderna var det verkligen inte lätt att få socialdemokraterna med på en utredning om hur dessa skattelättnader skulle genomföras. Vi hade för vår del förslag om begränsade skattelättnader som ni viftade bort. Ni ville först finansiera med en mervärdeskatt som skulle ha inneburit att de lägsta inkomsttagarna fick alltför litet. I det läget sade vi att det är fel att finansiera på detta sätt eftersom prisökningar därefter kommer som ett brev på posten — och finansministern har själv sagt att de under 1973 kommer att vara omkring 5 procent. Under utfrågningen i TV sade jag om budgetunderskottet att jag inte tror att finansministern hade kommit med detta höga budgetunderskott om det inte hade varit valår. Jag har aldrig gett något besked — vare sig då eller i kommentaren till TT — om storleken av budgetunderskottet. Men vad jag försökte säga då var att det resonemang som finansministern gång efter annan har drivit gör att han nu anser sig tåla ett budgetunderskott som han tidigare inte ville vara med om. I fråga om åtskillnad gör jag inte åtskillnad mellan kapitalbudget och driftbudget, utan jag gör åtskillnad mellan statens utgifter beroende på om de innebär att vi är offensiva i den betydelsen att vi skapar mer sysselsättning. Det är den skillnaden som jag tycker är väsentlig. Nu säger statsministern: ”Se här hur antalet jobb har ökat! ” Ja, visst har antalet jobb ökat. Men folkmängden har ökat och invandringen har ökat. Vad som är det viktiga är ju hur det går med sysselsättningen nu och längre fram. Det står i bihanget till finansplanen att sysselsättningen mätt i timmar kommer att gå ned. Och om vi då får en fortsatt befolkningstillväxt kommer ju arbetslösheten att öka ytterligare utöver de 200 000 direkt arbetslösa, de som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som vi har i dag. När det gäller åtgärderna här måste vi först och främst på ett annat sätt än hittills slå vakt också om de svaga företagen, och det är därför jag säger att ni har fel när ni satsar på en fortsatt snabb strukturomvandling. Vad är det som händer då? Jo, det är att de svaga företagen inte klarar detta — det är de som faller ut. Det får två allvarliga effekter: dels ökar det arbetslösheten, dels ökar det som regel importbehovet, och detta i sin tur slår på valutareserven, som ju fungerar som en regulator för vad vi vågar göra i samhällsekonomin. Det är mot den bakgrunden som vi föreslår de här generella åtgärderna. Och den där begränsningen till 2 000 kronor per jobb känner jag inte igen. Men vi föreslår t.ex. att nettotillskottet av sysselsättning skall få en särskild stimulans, bl.a. genom att man där lyfter av löneskatten.
Herr talman! Statsministern gjorde som väntat ett stort nummer av Volvos och SAAB:s redovisning. Det är riktigt och kanske t.o.m. troligt att flera stora företag kommer att visa upp bättre siffror för 1972, och det vore verkligen allvarligt om inte så blev fallet med tanke på de extremt dåliga resultaten 1971 även i stora företag. Men det herr Palme viftar åt sidan är ju detta att vi måste få fram en förbättrad lönsamhet i hela näringslivet, i de många tusen medelstora och mindre företagen som nu har en fullständigt otillfredsställande lönsamhet. Att lita på att statsmakterna i fortsättningen lägger upp sin politik så att den stimulerar denna företagsamhet och ger de nya jobben på öppna marknaden går tyvärr inte med tanke på det sätt som den socialdemokratiska regeringen resonerar på. Det finns alltså en konflikt mellan lönsamhet och fördelningskrav — det erkänner vi. Men det viktiga är ju att här åstadkomma en politik som gör det mera lönande att arbeta, så att resultatet inte som 1971 och 1972 blir att ojämlikheten ökar, att det blir värre för de människor som har det svårast. Det har ju bevisats i långtidsutredningens betänkande, utarbetat inom finansdepartementet, att man kunde ha haft en helt annan utveckling av tillväxten under de här åren, med vad det skulle ha betytt sammanlagt för oss alla. De förlorade åren, herr Palme — jag kallade dem inte de bortkastade, utan det är en fri uppfinning av herr Palme — innebär ju tre saker: människor har inte fått möjlighet att arbeta så mycket som de har velat, deras ekonomiska situation har blivit sämre med den ekonomiska utveckling som ägt rum och så mycket mer kunde ha gjorts med de resurser som vi tillsammans skulle ha haft. Det är ju förträffligt att de här enskilda människorna, som har skrivit brev till herr Palme eller som herr Palme på annat sätt fått reda på, har fått ett jobb. Det vore förskräckligt om de väldiga mångmiljonsatsningarna inte skulle ge några resultat. Men nog är det väl naturligt att här tänka litet mera på de tiotusentals människor som inte har fått jobb. Och det hemska är ju att av dem som blir friställda får väldigt många sämre betalda jobb, när de till sist får ett nytt, och många blir helt enkelt utslagna. Herr Palme kan väl ändå inte vara nöjd med dessa två förlorade år. Herr Palme var missbelåten med att vi inte tillräckligt hårt kritiserade fördubblingen av löneskatten vid det här tillfället. Ja, om vi inte sade det tillräckligt hårt och entydigt, så skall jag säga det nu: Det var det grövsta misstaget som den socialdemokratiska regeringen begick under den här treåriga mandatperioden att lägga höjd skatt på arbete när arbetslösheten var som störst. Det exempel som jag tog på marginalskatter, på att man inte får behålla värst mycket av en inkomstökning, ville herr Palme hänvisa till teoriernas värld. Men observera att det exemplet gällde förhållandena efter beslutet 1972. Och det kvarstår tre klart negativa effekter också i nuläget. Marginaleffekterna är kvar. Det är alltför många barnfamiljer och ensamstående som med det nuvarande systemet helt enkelt inte kan väsentligt förbättra sin situation. Inflationen kommer också i fortsättningen att höja skatten, och denna omläggning betalas med den felaktiga höjning av löneskatten som jag nyss karakteriserade. Så några ord i förbigående. Herr Palme visade på TV-skärmen den annons från det socialdemokratiska partiet som han ville diskutera, men observera att en stor del av debatten gällde den annons som ni publicerade en månad tidigare och som var helt vilseledande eftersom man där jämförde enbart med preliminärskatten. Vad sedan tidningarnas situation beträffar vill jag säga att man kan inte räkna in momsbefrielsen som ett stöd åt tidningsföretagen. Det är ju abonnenterna, läsarna, konsumenterna som måste tillgodoräknas den befrielsen. Statsministern ville emellertid föra över resonemanget på ett hundraårsperspektiv och menade att den frihet jag talade om var viktig på 1800-talet, då man ville ge ut tidningar som inte var bundna till partier eller dirigerades av statsmakterna. Men den rätten är ju hotad även nu! 1963 års pressutredning ville låta partierna bestämma över stödet till tidningarna, och den socialdemokratiske partisekreteraren drev hårt samma galna tanke i partistödsutredningen. Herr Palme gjorde en reverens för den gamla liberalismen, men det är lika angeläget att betona hur viktigt det är för oss liberaler i dag att slå vakt om den frihet som behövs för att tidningar skall ha rätt att lägga ut sin egen kurs. Då behövs det ett presstöd. Det har vi accepterat. Och vi har arbetat för att göra det mindre orättvist än det som regeringen föreslagit. Vi är emot varje tvångströja. Även om statsministern av naturliga skäl inte har haft tid att läsa alla inlägg i den debatten — vilket ingen kan begära — så träffar ju statsministern ganska ofta herr Schein och tar del av hans synpunkter. Kunde inte statsministern då säga ett ord om huruvida statsministern är beredd att acceptera den tvångströja över tidningar och journalister som massmedieutredaren herr Schein vill använda?

Herr talman! Även jag vill något beröra det resonemang som statsministern förde rörande ökningen av lönsamheten, då statsministern visade på Volvos gynnsamma siffror på 65—70 procent eller vad det nu var. Procenträkning är som bekant en besvärlig sak, inte bara i skolan. Utgångspunkten för vårt resonemang är att lönsamheten i det svenska näringslivet i dag är alltför låg. Om man har en låg lönsamhet på låt mig säga 6 procent och den minskar med 50 procent, då är vi nere i 3 procent, herr statsminister. Om vi sedan förutsätter att lönsamheten ökar med inte mindre än 100 procent, då är vi tillbaka vid den lönsamhetsnivå på 6 procent som var för låg. Man skall alltså vara mycket försiktigt när man resonerar i procenttal. Den uppmaningen riktar jag även till finansministern, som vid olika tillfällen då det gällt vinstutvecklingen har kastat procentsiffror i huvudet på sina meddebattörer för att göra gällande att lönsamhetsläget är tillfredsställande, Det är fortfarande otillfredsställande! Man skall inte bagatellisera detta problem, som statsministern gjorde. I finansplanen har finansministern påvisat lönsamhetens grundläggande betydelse för investeringar och tillväxt. Och det är den låga lönsamheten som är en av de avgörande orsakerna till att vi i januari detta år har 27 000 fler arbetslösa än vi hade i januari 1971. Statsministern är en mästare i subjektiv historieskrivning, som inte är Får jag först här på TV-skärmen visa den annons som jag talade om och som herr Helén tidigare visade. I den annonsen påstås att vissa människor får nästan 1 200 kronor i sänkt skatt under det kommande året. I mitt tidigare anförande redovisade jag klart i sju eller åtta punkter vilka olika skatteförslag som vi hade lagt fram under förra året. Jag framhöll också att våra samlade skatteförslag i maj månad förra året stod mot regeringens förslag, vilket innebar en höjning av de totala skatterna med 400 miljoner kronor. Socialdemokraterna röstade mot våra förslag. Vi röstade mot ert förslag därför att vi menade att våra förslag var bättre. Hur kan man då — jag upprepar den frågan — gå ut med annonser som påstår att moderaterna ”röstade mot sänkt skatt för dig”. Jag vidhåller att det är ohederligt att bedriva den sortens argumentation. Vi minns väl alla att majoriteten här i riksdagen — kommunister och socialdemokrater — i december röstade ned oppositionens förslag om borttagning av två procentenheter av löneskatten. Majoriteten i Sveriges riksdag är precis densamma nu i januari. Om Olof Palme hade varit villig att ta löneskatten på allvar, hade vi självfallet lagt fram nya förslag i det hänseendet. Men hur kan man föra det slags argumentation som herr Palme för? Han gör gällande att det är utomordentligt allvarligt att vi inte fullföljer vår kritik mot löneskatten; människorna kan ju tro att löneskatten är något ”lappri”. Vi i regeringen, säger han, ser verkligen allvarligt på frågan, vi prövar mycket noga innan vi behandlar så viktiga frågor som löneskatten. Hur behandlade herrarna löneskatten i maj månad förra året? På några dagar bytte ni skjorta. Ni överraskade den stackars ordföranden i skatteutskottet, som den 4 maj hade förklarat för svenska folket att man nu inte kunde lägga flera bördor på företagen. Ni lade över natten en börda på i runt tal 2 miljarder kronor på företagen. Vem bagatelliserade löneskatten förra året? Har statsminister Palme sovit törnrosasömn? Eller talar Ni mot bättre vetande? Har Ni inget minne av de resonemang och debatter som fördes under hela hösten, när finansministern och företrädare för regeringspartiet förklarade, att klarar företagen löneökningar så klarar de löneskatten — löneglidningen är större, osv. I mitt anförande i dag ägnade jag stort utrymme åt att kritisera löneskatten som sådan och dess konstruktion; det är en orimlig typ av beskattning, som drabbar de företag som har det sämst, en beskattning som får värst effekt i de företag som skall ge människorna jobb. Vi har i vår motion föreslagit att man skall utarbeta en plan för total avveckling av denna tokiga skatt. När den planen skall utarbetas hinner ni, herrar socialdemokrater, verkligen tänka efter ordentligt om ni är villiga att ta det här på allvar, om ni är villiga att hjälpa till. Vi har dessutom föreslagit att två procentenheter av löneskatten skall tas bort i stödområdet. Vidare har vi sagt, herr Palme — men jag medger gärna att man inte kan begära att Ni skall hinna läsa allting — att vi i maj månad skall ta ställning till om det redan den 1 juli är lämpligt att genomföra en avtrappning av löneskatten för kommande år. Vi tycker att det kan vara logiskt att göra en sådan bedömning i maj, därför att vi då kan bätte bedöma konjunkturutsikterna, t.ex. om det finns risk för den överhettning, som somliga hoppas på, andra fruktar. I maj finns det underlag för en allsidig bedömning. Därför har vi skjutit ställningstagandet till dess. Men i avvaktan på det har vi begärt att man skall ta bort en procentenhet av ATP-avgiften för att åstadkomma den stimulanseffekt som vi anser att det svenska näringslivet behöver för att ge arbete åt alla de allför många arbetslösa.

Herr talman! Herr Palme sade att han var förvånad över en del av mitt inlägg. Hur förvånad skall då inte jag vara över herr Palmes referat av vad jag skulle ha sagt! Herr Palme hörde nog inte vad jag yttrade — det är den vänligaste tolkningen. Herr Palme påstår att jag har gått till angrepp mot statliga insatser för att bekämpa arbetslösheten. Motsatsen var fallet. Jag krävde starkt ökade statliga insatser i kampen mot arbetslösheten. Vårt parti har i partimotioner krävt en kraftig ökning också av de offentliga arbetena: byggnadsarbeten, miljövård, vägar, daghem, osv. — Läs exempelvis motion 1710 år 1972. Det vet herr Palme, och hans tal om svarta fanor och det övriga tramset slår därför in öppna dörrar. Det är för övrigt inte vänsterpartiet kommunisterna som vill skära ned bostadsbyggandet med 8 procent — det är regeringen som skär ner bostadsbyggandet. Gå till Byggettans möten, herr Palme, och försök försvara den stora arbetslösheten bland byggnadsarbetarna! Herr Palme försökte också skoja bort frågan om produktiviteten. När jag säger att välstånd inte administreras fram utan att det måste produceras, är detta en kritik mot kapitalismens utveckling. Om alla sitter på kontor, om ena hälften av befolkningen vårdar den andra hälften, är detta i och för sig ingen kritik mot sjukvården — den är nyttig och nödvändig. Men så skapas ju inga nya materiella nyttigheter som är grundvalen för välståndet. De skapas av byggnadsarbetare, industriarbetare, gruvarbetare osv. Herr Palme blev offer för sina egna formuleringar; i sin strävan att finna angreppspunkter på vår politik uppträder han som om han inte begriper vad jag säger på vanlig svenska. Regeringen kommer heller aldrig ifrån att det behövs en fortsatt industrialisering i det här landet för att vi skall klara sysselsättningen. Det är huvudproblemet, och det var det problemet jag ville rikta uppmärksamheten på och säga att det är det vi måste diskutera. Det privata kapitalet vill inte eller kan inte svara för denna fortsatta industrialisering. Då måste staten gå in — det finns ju ingen annan som kan göra det. Kan herr Palme anvisa någon annan utväg? Det är detta problem jag vill diskutera, och det är det som jag tycker är väsentligt och som jag hoppas att regeringen också skall intressera sig för. I mitt första inlägg tog jag utförligt upp hela frågan om kampen mot arbetslösheten och den grundläggande förändring av den ekonomiska politiken som är nödvändig för att förändra rätten till ett meningsfullt arbete för alla. Fördelningsfrågorna diskuterade jag rätt kortfattat, och därför vill jag återkomma litet grand till dem. Prisstegringarna har varit kraftiga även under 1972. Det gäller särskilt dagligvarorna, som stigit i pris med i genomsnitt 7,9 procent. Vänsterpartiet kommunisterna har vid upprepade tillfällen krävt att prisstopp skulle tillämpas, men riksdagsmajoriteten och regeringen har avvisat det kravet. Som motivering har man anfört att prisreglering skulle vara en olämplig väg. Det är bra att regeringen nu tagit en riktigare ställning genom beslutet om prisstopp på vissa livsmedel. Men prisstoppet har blivit alltför begränsat. Vi anser att det borde utvidgas till att gälla också andra varor. Samtidigt måste priserna direkt sänkas, framför allt priserna på livsmedel. Det kan ske på olika vägar. En lågprislinje för jordbruksprodukter diskuteras, och vårt parti ställer sig bakom den linjen. Men snabbast kan en prissänkning på livsmedel genomföras om momsen tas bort på alla matvaror. Det skulle i betydande grad lätta bördorna för lönearbetarna och dessas familjer, särskilt för låginkomstgrupperna och barnfamiljerna. Alla livsmedelspriser skulle i ett slag sänkas med 15 procent. Vår åsikt är inte att ett borttagande av momsen på matvaror skulle ersättas med en höjning av momsen på andra varor, såsom exempelvis de borgerliga partierna diskuterar. Vi kräver i stället skatteskärpningar som drabbar de högre inkomsttagarna, de stora förmögenhetsägarna och aktiebolagen. Därigenom skulle det bli en rättvisare fördelning av skattebördorna. Det är nödvändigt också mot bakgrunden av de förändringar av skattepolitiken som gjorts under de senaste årtiondena. Summan av dessa har blivit skattelättnader för bolag och stora förmögenhetsägare men en skärpt beskattning av personer med låga och medelstora inkomster. Och då hjälper det inte att man visar diagram bara över några av de senaste åren. I den skatteskärpningen har framför allt mervärdeskattens införande och höjning samt höjningen av kommunalskatterna inverkat. Detta har varit en orättfärdig skattepolitik — den måste ändras. Jag hinner inte i anförandet ge en massa siffror om denna utveckling.

Herr talman! Vill herr Hermansson sudda ut det han sade i sitt första inlägg om statlig byråkrati och offentliga arbeten, är det bra. Om kommunisterna slutar med att försöka stoppa angelägna byggen här i Stockholmsområdet, är det ännu bättre. Herr Fälldin fortsatte att tala om pensionsåldern. Det är ändå litet svagt att säga att man inte vill ha ett principbeslut, när en statlig utredning går in i sitt slutskede, en utredning som har till uppgift att se både på förmånssidan och på finansieringssidan. I och för sig har jag ingenting emot att pensionsåldern sänks — något som vi hela tiden hållit på med. Det är en väldig framgång för löntagarkollektivet att man klarat detta. Herr Fälldin talar för bönder och sådana som inte har kollektivförhandlingar om sådant här. Men utredningen prövar just den saken. LO-SAF-uppgörelsen innebär att löntagarna betalar uppgörelsen genom att avstå från löneökningar och totala förmåner som herr Fälldin på sin tid beklagade sig över var för stora för de lågavlönade. Om pensionsåldern skulle sänkas för alla, kommer LO-folket naturligtvis att kräva kompensation. Det är ju inte meningen att de ensamma skall betala sin del av reformen och sedan via skatten betala även de andra gruppernas del. En sänkning av pensionsåldern medför mycket stora kostnader. Därför måste vi kräva — det är viktigt i politiken — att frågan blir ordentligt utredd. Låt oss säga att man vill genomföra en reform som kostar 1,5 miljarder kronor. Men en utredning arbetar, och det är inte möjligt att precisera när, hur och med vilka metoder reformen skall finansieras. Då tror man att man kan klara sig från alla svårigheter genom att säga: ”Låt oss fatta ett principbeslut.” Det är inte särskilt vackert gjort. Gå in i ett seriöst arbete i utredningen och se vad som där kan göras! Herr Fälldin framhöll vidare att vi skall hjälpa de svaga företagen. Det är just det vi har gjort i betydande utsträckning. Vi har försökt gå in med olika institut och sådant för att hjälpa de svaga företag som drabbats av marknadskrafterna. Strukturrationalisering innebär att företag lägger ihop sina resurser och går samman, vilket skett inom textil-, glasoch andra branscher. Det är bra för alla. Vill man specialinrikta stödet på de svaga företagen, är det en utomordentligt selektiv politik man förordar. Jag tog ganska positivt på herr Fälldins uttalande här om att alla goda krafter skall samlas. Därför är det litet snopet, när han inte följer upp detta uttalande genom att komma med preciseringar av hur man skall bära sig åt. Men han får väl ytterligare en chans. Kom med preciseringar, får vi se hur det blir. Jag anade inte att mina små betraktelser om era manövrer i skattefrågan skulle kunna föranleda så mycket luft i luckan. Herr Helén — eller var det herr Bohman? — tog upp två annonser: dels en av partiet, som publicerats i pressen och som jag återgav på bildskärmen, vilken visade exakt rätt, dels en införd i en tidning i Västmanland — det är den annonsen som ni ondgör er över och som satts in av den lokala organisationen. Den är emellertid inte heller felaktig, utan den visar exakt hur skattetabellerna ser ut, men där framgår inte att en fjärdedel av sänkningen beror på omräkning av tabellerna och att tre fjärdedelar beror på den beslutade skattesänkningen. Hur fantastiskt trängda ni är i denna fråga framgår av vilket stort nummer ni har försökt göra av denna lokala annons, som i och för sig inte är oriktig, men där man inte gjort särredovisningen att tre fjärdedelar beror på skattesänkning och en fjärdedel beror på omräkningen av tabellerna. När jag talade om höjningen av arbetsgivaravgiften hörde kanske herr Bohman inte på; och det skall jag väl inte heller begära. Jag sade inte att man bagatelliserade arbetsgivaravgiften, men jag sade att ert handlande kan medföra att människorna kan komma att bagatellisera arbetsgivaravgiften, eftersom ni för en månad sedan påstod att en höjning av den skulle medföra något av en nationell katastrof. Herr Helén — som har sin retroaktiva dag — försökte blåsa upp något av ilskan från december mot arbetsgivaravgiften. Men ni kom ju inte tillbaka med förslaget i januari. I december var det viktigaste av allt att undvika att arbetsgivaravgiften höjdes, i januari föreslår högern att arbetsgivaravgiften skall sänkas för ett område, men i övrigt tycks ni ha glömt bort den. Skälet är naturligtvis att det skulle kosta så mycket pengar att ta bort arbetsgivaravgiften att skatten för vanliga löntagare skulle behöva höjas, dvs. vi skulle få ta bort den tidigare skattesänkningen, och det är mer än vad ni ”örker me” ”, Så är det! Jag tycker det är utmärkt att ni har tagit upp det här — debatten har klarlagt att ni har röstat emot den skattesänkning som de svenska löntagarna får fr.o.m. den 1 januari. Ni har fört ett väldigt liv om arbetsgivaravgiften, men ni återkommer inte i januari med något krav på dess borttagande. Alltså har ni först svikit löntagarna, och sedan har ni svikit företagarna. Varför ni gjort på det sättet får ni förklara för eftervärlden på något vis; i dag går det knappast. Jag har sagt att lönsamheten stiger, och det har ingen förnekat. Ni säger att vi här fortfarande skall få höra talet om generella åtgärder. Men det är inte så lätt med den trosvissa ideologin när man konfronteras med verkligheten. Detta har den engelska regeringen erfarenhet av. Den gick ut och proklamerade att den skulle föra en renodlat liberal politik: inga samhällsingripanden, bara generella metoder, marknadens lagar skulle få råda, inga företagare kunde räkna med att få stöd. På den vägen skulle man nå stabila priser och full sysselsättning. Vi vet hur det gick: prisstegringarna ökade, och man fick större arbetslöshet än någonsin förr, ofantligt mycket större än hos oss. När varven i Skottland och när Rolls Royce brakade samman struntade man i ideologin och gick in med stora statliga bidrag. Detsamma gällde kolindustrin — strunt i ideologin; in med bidragen där! Detsamma gällde stålindustrin. Nu har man gått in för en hård kontroll av löner och priser för att undgå en alltför djup ekonomisk kris. Det ideologiska syndafallet är enormt på två år och det är inte mycket kvar av talet om de fria marknadskrafterna, den ekonomiska liberalismen och om staten som aldrig på något sätt skulle få ingripa — även om den nu ingriper mest mot löntagarna. Det är intressant att konstatera att när konservativa regeringar väl råkar ut för ett syndafall, fortsätter de i tangentens riktning med kontroller och statsingripanden långt utöver vad vi här någonsin har övervägt. Detta beror på spänningen mellan ideologi och praktisk handling. Jag skall inte alls kritisera den engelska regeringen. Jag bara konstaterar denna spänning. Detta har vi inte behövt råka ut för, eftersom vi har arbetat med en kombination av olika stimulanser, där vi vet att de direkta samhällsinsatserna är avgörande. Det är inget tvivel om att den selektiva politiken gjort det möjligt att under de här åren hålla sysselsättningen uppe och att den är en förklaring till att vi har så pass mycket större andel sysselsatta — jämte utbyggnaden av den offentliga sektorn — än andra industriländer. Ni talar fortfarande här om marknadskrafterna som det kitt som binder samman de borgerliga partierna. Men kravet på generella åtgärder har ju nästan försvunnit. Talet om arbetsgivaravgiften är borta. Man vill plussa på de selektiva åtgärderna. Herr Fälldin har en ny selektiv variant, och det är ett välkommet syndafall, även om det kanske skapar ett visst virrvarr i er politik. Om inte herr Helén tar illa upp vill jag allra sist i denna fridsamma debatt säga något om de två förlorade år han talar om. Det förefaller att ligga mycket av grämelse och missnöje i utläggningarna, när han talar så mycket om det förflutna. Jag har redan påpekat det ekonomiskt orimliga i vad herr Helén säger, men jag har på något sätt börjat undra vad han egentligen är ute efter. Ibland kommer man på den tanke som han måhända upplever som oförsynt: han tänker på de två förlorade åren för borgerligheten. Tänk efter vad som har hänt. Ni misslyckades med att vinna 1970 års val, men det var ändå en framryckning för de borgerliga partierna som helhet. Dagen efter valet började ni tala om det förestående regimskiftet. Så kommer lågkonjunkturen och de ekonomiska bekymmer den drar med sig för människorna. Det missnöje som uppstår riktar sig mot regeringen, Detta är något av en önskesituation för en opposition, som vill gripa initiativet — efter ett val och under en svår ekonomisk situation som vill rita upp linjer för framtiden, dra till sig initiativet. Men vad har hänt? Ni gick ut i en våldsam kampanj för generella åtgärder i den ekonomiska politiken och mot de selektiva arbetsinsatserna. Nu är ni nästan alla för det selektiva. Ni gick ut med denna väldiga kampanj mot arbetsgivaravgiften som ett kitt. Den är borta i dag. Ni sprack på tre linjer i EEC-frågan. Ni sprack på regionalpolitiken och markpolitiken, och häromdagen i fråga om hur jordbruket skulle kompenseras för prisstoppet. Visst har vi haft det besvärligt med många dagsaktuella bekymmer. Dem har vi kämpat med. Men man måste ändå säga att er brist på initiativ gett oss arbetsro och möjlighet att ta upp en intensiv ideologisk diskussion om arbetslivets problem och den ekonomiska demokratin, om den sociala tryggheten, om miljöproblemen, regionalpolitiken och mycket annat. På grundval av den diskussionen har vi format förslag, som steg för steg lagts fram och läggs fram för riksdagen. Vi har haft besvärligheter, och de finns ännu kvar. Något idealtillstånd får man aldrig tillfälle att arbeta i, om man tillhör en regering, men vi har vetat att vid sidan av att kämpa med dessa besvärligheter måste vi ständigt vitalisera vår rörelse: ta upp problemen, utveckla vår ideologi, diskutera, komma fram. Ni har gett oss chansen till det. Trots alla besvärligheter som vi har bakom oss är socialdemokratin i dag ett parti på offensiven. Medan ni har grälat mycket på oss har ni ändå liksom förött de här två åren. Det var kanske det herr Helén menade — borgerlighetens två förlorade år i den principiella debatten. Därför är det signifikant att alla de stora frågorna om anställningstryggheten, § 32 utredningen, arbetsmiljön, AP-fonden, hela förändringen av arbetslivets villkor, den ekonomiska demokratin, nämner ni bara i förbigående. Det må ni göra. Men vi vet att om vi har en uppgift i det här samhället, förutom att försöka klara av alla bekymmer, så är det att på grundval av vår solidaritetsidé i debatter och diskussioner och i konkreta, praktiska åtgärder driva frågorna om arbetslivets förnyelse, den ekonomiska demokratin och miljön ständigt framåt. Det är sättet att möta 1970-talets problem och att ständigt på nytt inge förtroende för att framtiden kan medföra framsteg — inte bara rent materiellt, mätt i bruttonationalprodukten, utan också i människors relationer till varandra.

Herr talman! Det är trevligt när herr Palme talar dialekt här i kammaren, men inte ”örker” herr Palme klara sig ur det här med skatteannonserna genom att skylla på Västmanland, för den vilseledande annonsen har funnits över stora delar av landet. Det viktiga, herr talman, är att vi klarar ut vad som är avgörande för sysselsättningen. Det är typiskt för herr Palme att när han talar med oss inom oppositionen låtsas han som om det avgörande skulle vara exakt vad det kostar för staten att skapa jobb. Men det är alldeles fel infallsvinkel. Man kan inte hålla alla jobb uppe med statliga subventioner. Jag läser här innantill ur det färskaste numret av Fackföreningsrörelsen, LOs tidskrift: ”Sysselsättningen är den stora inrikespolitiska frågan. Den löser man inte genom en aldrig så målmedveten arbetsmarknadspolitik.” Hur kan ni över huvud taget, herr Palme, säga att ni håller sysselsättningen uppe? Vad ni inte klarar är ju att skapa ett klimat, där företagen kan ge tillräckligt många nya jobb på öppna marknaden. Jag vill fråga för sista gången här i dag: Är herr Palme nöjd med sysselsättningsläget nu och förra vintern? Vi har haft de två mildaste vintrarna på flera hundra år, vi har haft den snabbaste arbetstidsförkortningen på länge, vi har haft det högsta antalet människor i beredskapsarbeten och omskolning och ändå samtidigt de högsta arbetslöshetstalen under hela efterkrigstiden. Sedan försöker herr Palme smita ur hela diskussionen om de två förlorade åren genom att med förlov sagt prata strunt om oppositionens situation. De exempel han anför på viktiga politiska ämnen som inte skulle förekomma i debatten, nämligen anställningstryggheten, miljöproblemen, arbetsdemokratin, regionalpolitiken, har de inte spelats upp från oppositionen? Är det inte därifrån som de flesta konkreta förslagen och synpunkterna har kommit? Jag vill sammanfatta de två förlorade ekonomiska åren, förlorade för det svenska folkhushållet och för flertalet berörda svenska människor: Vi har inte fått den politik som kunde ha värnat om sysselsättningen. Vi har missat möjligheten att skapa företag så pass lönsamma att de själva kan bilda den första försvarslinjen mot arbetslösheten. Det är stillaståendets politik som nu måste brytas. Vi behöver en politik som gör att det lönar sig att arbeta för människor med vanliga inkomster. Men det finns också vid sidan av det materiella något annat, och där har socialdemokratin hamnat fel. Det är när den har skapat en politik, som vill bestraffa tidningar med annonsskatter och som nu hotar med antydningar om framtida ingrepp. Vi politiker behöver övervakare och kritiker i pressen, och de makthavare som vägrar att inse det kan inte med rätta göra anspråk på ett förlängt förtroende.

Herr talman! Olof Palme talar om framtiden. Statsministern talar om förtroende. Samtidigt vidhåller han sitt påstående, precis som annonserna, att vi skulle ha ”röstat mot sänkt skatt”, trots att han vet att vi röstat för skattesänkningar som skulle ge betydligt större utbyte för de enskilda människorna än det socialdemokratiska förslaget. Människorna tror inte på det påståendet, var så säker, statsministern! Den tablå som statsministern nyss visade bör kompletteras med ytterligare en tablå, som visar den verklighet människorna upplever. Antalet sysselsatta har i och för sig ingen betydelse, utan antalet arbetslösa. Vi vet att antalet arbetstimmar har gått ned. Vi vet att sysselsättningen bland de manliga arbetstagarna har minskat under den period det här är fråga om. Visst skulle vi kunna ge sysselsättning åt alla människor i vårt land, om vi gjorde som man gör på Söderhavsöarna, lät dem tvätta kläder åt varandra. Men det är skäligen ointressant. Jobben måste vara meningsfyllda. Gunnar Sträng har själv i finansplanen påvisat att den offentliga sektorn har lägre produktivitet och att man därför måste vidta alla möjliga åtgärder för att rationalisera och spara arbetskraft. Vad kostar det, frågade statsminister Palme för en stund sedan, i bidrag att få fram jobb? Jag vet vad det kostar, sade statsministern. I Algotsfallet kostade det 70 000 kronor per anställd. Visar inte det fallet — hur riktigt det än var att satsa på det — hur i grunden fel det är att angripa sysselsättningens problem, arbetslöshetens problem, med lån och bidrag? Det är allmänna, generella stimulansåtgärder som ger den avgörande effekten, om vi skall kunna klara vårt välstånd och vår utveckling för de kommande åren och ge människorna produktiva arbetsuppgifter, som möjliggör för oss att höja vår standard. En artikel i Fackföreningsrörelsen av Anders Leion — jag vet inte om det är samma artikel som Gunnar Helén syftade på — slutar på följande sätt. Jag tycker det är tankeväckande: ”Gammaldags ekonomisk politik är fortfarande nödvändig för den som vill bevara den fulla sysselsättningen och även för den som vill höja